Herr talman! Jag vill börja med att ta upp frågan om en global energistrategi. På s. 42 och 43 i utrikesutskottets betänkande 1988/89:18 tar utskottet ställning bl.a. till centerns partimotion U230 och motion U206 av Ivar Franzén och mig. Vi efterlyser ett mer aktivt arbete för en global energistrategi i Brundtlandrapportens anda. I-länderna måste halvera sin energianvändning för att lämna utrymme för u-länderna att öka sin utan att skada jordens ekosystem. Vidare, de förnybara energisystemen är de enda hållbara inför framtiden, och vi har allt att vinna på att gå över till dem så fort som möjligt. U-länderna vill ha förnybara energikällor. Som talesman för u-länderna i Grupp 77 föreslog Tunisien i FN:s generalförsamling hösten 1988 att världssamhället skulle kraftfullt stödja nya och förnybara energikällor och dela med sig till u-världen. Efter diverse turer, där Sverige snarast stödde dem som krånglade, antog generalförsamlingen enhälligt u-ländernas förslag, resolution 43/192. Det borde vara självklart för Sverige att göra en stor insats för att leva upp till denna resolution, som också tidigare antagits av FN. Men när jag som FN-delegat 1987 och 1988 studerade våra satsningar på förnybara energikällor måste jag konstatera att Sveriges insatser lyste med sin frånvaro. Bo Emthén, som representerat Sverige vid mötet med FN:s kommitté för nya och förnybara energikällor, har industrifrågor som specialitet och är enligt egen utsago helt okunnig när det gäller förnybar energi. Kommitténs chef antydde diplomatiskt försynt till mig att det skulle vara önskvärt med en större aktivitet från Sveriges sida. Sverige ägnade sig i andra fora åt FN:s ekonomiska krisproblem och tog i det sammanhanget upp tanken på att avskaffa de speciella organ som nu i hård motvind arbetar för nya och förnybara energikällor. Energifrågan skulle samordnas i ett övergripande energiforum. Nu är det emellertid så, att det inte bara är i Sverige som olje-, koloch kärnkraftsintressena är starka och desperata. Alla ”övergripande” energipolitiska överläggningar tenderar att domineras av storbolagens propaganda. De förnybara energikällorna får inte en chans. Utskottet utgår emellertid från att Sverige kommer att anstränga sig för ”en kraftfull och samordnad behandling inom FN-systemet av frågorna rörande nya och förnybara energikällor”. Vi konstaterar att det nordiska FN-projektet studerar hur Brundtlandrapportens energirekommendationer bäst skall främjas. Vidare har utskottet fått reda på att Sverige planerar ett Prot. 1988/89:99 globalt FN-seminarium under 1989 inom området nya och förnybara 19 april1989 energikällor. Från centerpartiets sida kommer vi att med stort intresse följa detta arbete och bevaka att riksdagens intentioner förverkligas som de uttrycks i detta betänkande. Herr talman! Jag skall säga några ord om U-landsanpassad teknik. Tekniköverföringen från i-världen har ofta inneburit att de fattiga i u-länderna fått det sämre, som Nils T Svensson påpekade nyss. Det är väsentligt att de fattiga tillåts driva sin egen utveckling. Det behövs en teknik som är begriplig och redskap som är billiga och som kan tillverkas och repareras i landet. I Föreningen Appropriate Technology Sweden verkar tekniker och företagare varav många har lång erfarenhet av småföretagsamhet och u-länder. Föreningen vill tillsammans med Norrtälje kommun bygga upp ett kombinerat teknikmuseum för användbar svensk äldre teknik och ett utvecklingscentrum, där denna teknik anpassas för att bli lämplig i u-världen. Man vill bl.a. utbilda biståndsarbetare att kunna starta företag i u-världen. Utskottet pekar på att många enskilda organisationer gör lovvärda ansträngningar att utveckla småskalig lokalt förankrad teknik med utnyttjande av förnybar energi. Stödet till dessa initiativ är emellertid blygsamt, om man jämför med det stöd som företag får för att överföra den storskaliga, dyrbara tekniken. SIDA har gott om pengar. Man kan inte göra av med hela sitt anslag, därför att man saknar kapacitet att följa upp fler projekt. Det vore bra om man kunde finna nya former att kanalisera pengarna. Den kompetens som t.ex. Föreningen Appropriate Technology Sweden besitter skulle kunna engageras på ett mer konstruktivt sätt av SIDA än vad gällande riktlinjer för bidrag från anslaget till enskilda organisationer medger. Plats för nytänkande! Centern vill överföra 50 miljoner från anslaget till BITS, som nu går till överföring av storskaliga projekt till utveckling av u-landsbaserad teknik. Föreningen borde få de resurser den behöver från detta anslag. Jag yrkar bifall till reservationerna 62 och 73. Låt mig säga några ord om särskilda insatser i skuldtyngda länder. I sina ansträngningar att placera oljemiljarderna efter den mer än sjufaldiga prisökningen på 70-talet närmast nödgade de internationella bankerna u-länderna att ta stora lån. På s. 24i Kyrkornas U-forums utmärkta studiehäfte om u-ländernas skuldkris citeras Ulloa, peruansk finansminister: ”Jag vågar knappt gå tillbaka till hotellet. Det sitter folk från sex olika banker och väntar på mig.” Vidare står det: ”Bankirerna formligen slogs om att få vara med i lånekarusellen.” En stor del av lånen användes för att betala den enormt höjda oljenotan. Stora pengar mer eller mindre förskingrades också av u-länderna själva och placerades i hemliga bankkonton utomlands, men det var inte de fattiga som förskingrade pengarna utan de rika inom u-länderna. Knappast någonting gick till produktiva framtidsinvesteringar. Utskottet nämner att u-länderna nu är skyldiga ca 1 200 miljarder dollar, en ofattbart stor summa. Om inte skulderna regleras på ett ordnat sätt, är det risk för att det 5 internationella penningsystemet faller ihop. Därför utövar nu Internationella valutafonden och Världsbanken påtryckningar på u-länderna för att få dem att betala, men metoderna bygger på ett snävt monetärt tänkande, som är destruktivt för u-länderna. Man kräver ett strukturanpassningsprogram som gör de fattiga ännu fattigare, försvårar sjukvård och utbildning och utarmar naturresurser. Varken regeringen eller utskottet tar avstånd från dessa metoder. Man kallar dem på s. 116 i betänkandet ”hårda men nödvändiga åtgärder”, som visserligen måste kompletteras med stödåtgärder från i-länderna, men som det principiellt inte finns invändningar mot. Centern delar inte den uppfattningen. För att lösa skuldkrisen är det nödvändigt att utforma en strategi, som samtidigt främjar u-ländernas utveckling. Det finns många olika modeller, t.ex. 3D, som står för Debt, Development and Democracy, alltså skuld, utveckling och demokrati. Den strategin innebär att u-länderna skulle betala skulden, men i nationell valuta till en nationell utvecklingsfond i vilken folkrörelserna skulle ha ett stort inflytande. Flödet av resurser från de fattiga i syd skulle på det sättet stoppas. Som det nu är betalar de fattiga i syd till oss i norr mer än vad de får. Kyrkornas U-forum uppmanar regering och riksdag att på egen hand och internationellt verka för att u-ländernas skuldbörda minskar och att resurser frigörs för tillväxt och utveckling. Finansminister Kjell-Olof Feldt, som deltar i den s.k. 10-gruppen, kan t.ex. där föra fram synpunkter till representanter för västvärldens viktigaste industriländer. I avvaktan på att regeringen går in för en konstruktiv strategi vill centern minska medelsramen för Sveriges bidrag till de samordnade aktionerna för skuldtyngda länder. Jag yrkar bifall till reservation 83. Så till frågan om miljöförstöring med Världsbanksstöd. I reservation 24 hemställer vpk, mp och c att utskottet kraftigt skall markera hur orimligt det är att Världsbanken fortsätter att finansiera miljöförstörande projekt. Ett kraftbygge i Amazonas hotar att ytterligare utplåna regnskogarna. Världsbanken måste dra sig ur det. Vissa förbättringar har skett i Världsbankens policy, som en följd av påtryckningar från miljöorganisationer och politiker. Sverige måste nu koncentrera sig på att verka för en fortsättning av den utvecklingen, så att endast projekt som är långsiktigt ekologiskt försvarbara får stöd från banken. Det är obegripligt att utskottets majoritet ligger så lågt i denna fråga där intställningen borde vara självklar för partier som säger sig stå bakom Brundtlandrapportens förslag. Jag ber att få yrka bifall till reservation 24. Till sist vill jag nämna att utskottet gör en kraftig markering när det gäller Sveriges bistånd till det stora vattenkraftsbygget Urii Indien. Nils T Svensson nämnde det, men sade ingenting om den kraftfulla markeringen. Därför skulle jag vara tacksam om han än en gång ville ställa sig bakom vad utskottet faktiskt har skrivit. Vi har ju villkorat möjligheten för regeringen att få använda pengarna. Regeringen får alltså fullmakt att överskrida planeringsramen med 400 milj.kr. Men utskottet framhåller att det måste göras en miljökonsekvensanalys och att projektavtal får ingås endast under förutsätt ning att projektets mijökonsekvenser är godtagbara. Utskottet har fått information, som Nils T Svensson också påpekade, och i den informationen ingick att kraftverksdammen inte kommer att översvämma stora landarealer, eftersom den planeras bli förlagd till en djup dalgång. Men utvärderingen är ännu inte färdig. Vattenkraften är en förnybar energikälla och en energikälla för framtiden. I Sverige är vattenkraften i det allra närmaste helt utbyggd. Vattenkraften ger oss en trygg och riklig tillgång till el. Det finns mycket vattenkraft att bygga ut i världen. Vissa projekt förstör miljön, t.ex. det i Amazonas som jag nyss nämnde, men mycket kan byggas utan miljöförstöring, och det är viktigt och riktigt att svensk kompetens används vid den utbyggnaden. Centern utgår ifrån att regeringen före beslut förvissar sig om att Uri-projektet är miljövänligt. Med den reservation som utskottet har gjort stöder vi regeringens begäran om rätt att överskrida planeringsramen.
Herr talman! Som jag sade tidigare pågår det för närvarande en utvärdering av projektet, och som Birgitta Hambraeus underströk har ju utskottet framhållit att en utvärdering också skall innefatta en miljökonsekvensanalys. Så de krav som har ställts har ju tillgodosetts av utskottet. Vi skall väl inte heller bortse från att indierna, som alla andra, är intresserade och engagerade i miljöfrågan. Indierna har gjort förstudier, och det anses vara ett från miljösynpunkt mycket viktigt projekt. Energi som i dag baseras på annat än vattenkraft kommer nu att ersättas av just vattenkraft. Detta innebär ju en mycket stor framgång när det gäller indiernas energiförsörjning, och det är bra från miljösynpunkt. Till detta kommer det program som går ut på återplantering med träd på stora områden som nu är skövlade. Så vi kan nog känna oss ganska lugna när det gäller det som Birgitta Hambraeus frågade om.
Herr talman! Jag skall kommentera fyra delar av betänkandet. Det gäller det bilaterala biståndet till Vietnam och kraven på nya programländer i Asien, Det gäller biståndet till Nicaragua, det gäller kvinnobiståndet, och vidare anslagsposten Särskilda program. I det bilaterala biståndet till de asiatiska länderna finns i betänkandet några partiskiljande linjer. Det gäller biståndet till Vietnam, Laos, Kampuchea och Filippinerna. Vi har ju tidigare i debatten hört att moderaterna, folkpartiet och vpk upprepar sina ställningstaganden från tidigare år. Moderaterna vill alltså att biståndet till Vietnam skall upphöra den 1 juli 1989. Folkpartiet vill skära bort 100 miljoner, dvs. en tredjedel av biståndet, och dessutom göra en avvecklingsplan. Vpk vill däremot öka biståndet med 100 miljoner. Ja, som vanligt är biståndet till Vietnam utsatt för kritik från borgerligt håll. I dagens läge är det mycket svårförståeligt. Vietnam försöker att genomföra en genomgripande reformering och liberalisering av sin ekonomi, trots stora svårigheter. Dessutom har man under det gångna året gjort framsteg mot en politisk lösning av Kampucheafrågan. Fredssamtal kommer att upptas redan i maj i år. För bara några veckor sedan, den 5 april, föreslog Vietnam, Laos och Kampuchea i en gemensam kommuniké att den internationella kontrollkommissionen beträffande Indokina, som bildades 1954 i Gen&ve, åter borde börja arbeta. I kommunikén föreslår man att Indonesien och en representant för FN:s generalsekreterare tillsammans med kommissionen borde övervaka bortdragandet av de vietnamesiska trupperna ur Kampuchea. Och den andra sidan i Kampucheakonflikten upprepar sitt krav på att FN skall spela en nyckelroll för att övervaka det vietnamesiska uttåget ur landet. De återstående 50 000 vietnamesiska soldaterna kommer alltså att lämna Kampuchea senast i september i år, ett år tidigare än planerat. Att i detta läge avbryta biståndet skulle inte vara motiverat. Å andra sidan skulle det ge fel uppfattning om Sveriges inställning till Vietnams ockupation av Kampuchea att nu — som vpk föreslår — öka biståndet. I stället bör biståndet fortsätta i enlighet med regeringens beslut från april 1987 i syfte att bevara Sveriges handlingsfrihet. Vi har tidigare i dag också hört Lena Hjelm-Wallén redogöra för sin inställning i denna fråga och att det finns en beredskap för ökade insatser i Vietnam och Kampuchea när det blir aktuellt med en övergång från krig till fred. Utskottsmajoriteten avstyrker vpk:s förslag om att göra Kampuchea till ett programland. Vi är heller inte beredda att — som folkpartiet förslår — göra Filippinerna till ett nytt programland. Maria Leissner hävdade här tidigare att Sverige inte har någon möjlighet att stödja människor i Asien på grund av att det inte finns någon särskild anslagspost för humanitärt bistånd. Jag måste reagera över ett sådant påstående. Sverige gör stora insatser för t.ex. folket i Kampuchea, för afghaner och för palestinier genom olika anslagsposter. Stödet kan gå genom enskilda organisationer eller genom katastrofanslaget. Detta kan vi mycket väl fortsätta med utan någon särskild anslagspost. Jag vet mycket väl att moderaterna starkt ogillar sandinistregeringen i Nicaragua. Men biståndet går ju till människor, inte till regimer. När fattiga människor får tillgång till kunskap och arbete innebär detta i förlängningen att vi medverkar till att ffrämja en demokratisk utveckling. I dag finns i Nicaragua ett stort hot mot en demokratisk utveckling. Många av de vuxna nicaraguaner som genom alfabetiseringskampanjen lärde sig läsa och skriva är på väg att förlora sin läsförmåga. När det i ett land inte finns pennor, böcker eller papper att skriva på och när man inte ens har råd att köpa en dagstidning — det må vara la Barricada eller la Prensa — så tappar man snabbt de färdigheter som man i ljuset av fotogenlamporna tillägnade sig när revolutionen var ny. Hälften av befolkningen var då analfabeter. Man lyckades nästan utrota analfabetismen. Men i dag smyger den sig tillbaka. Lärare och dagispersonal kan inte längre få ut sina löner. Skolor stängs. Det här är i dagens Nicaragua ett hot mot demokratin och i detta läge är det vår skyldighet att öka biståndet — inte minska det. Det finns en samlad insikt om att det bistånd som riktar sig till kvinnor kan få en flerfaldig effekt. U-landskvinnorna förenar i sig så många olika roller. De är barnafödare, uppfostrare och försörjare. Kvinnorna i u-länderna har i regel huvudansvaret för barnen och för 80 20 av dem som lever i flyktingläger är kvinnor. Arbetslösa, fattiga 19 april 1989 kvinnor i städerna bor i eländiga bostäder och tvingas ofta att prostituera sig. Kvinnors bidrag till samhällsutvecklingen avspeglas inte i deras status. Kvinnor utgör halva mänskligheten, men de förfogar endast över en tiondel av världens inkomster och de äger mindre än en hundradel av världens rikedomar. Bristande jämställdhet mellan män och kvinnor finns i alla länder, men särskilt tung är kvinnornas börda i u-länderna. Det är också kvinnorna som mycket påtagligt drabbas av u-ländernas stagflation, av miljöförstörelse och av skuldkrisens verkningar. När hälsocentraler och sjukstugor läggs ner på grund av att landets astronomiska skulder skall betalas, är det kvinnorna och barnen som är de största förlorarna. Då ökar epidemierna och barnadödligheten stiger. När öknarna breder ut sig är det kvinnorna som varje dag får gå allt längre för att hämta sin brännved. Ett effektivt bistånd förutsätter därför en analys av kvinnors situation, villkor och behov. Ett kvinnoperspektiv skall finnas med i hela biståndsverksamheten. Kvinnoaspekterna integreras i de flesta projekt och biståndet skall i stort bli kvinnoinriktat enligt strategierna i SIDA:s handlingsprogram för kvinnoinriktat bistånd. Utskottet konstaterar att kvinnor och bistånd kommer att ges hög prioritet i det svenska biståndet. Ett effektivt bistånd planeras långsiktigt och med ett gemensamt ansvarstagande från givare och mottagare. I det perspektivet förefaller det lättsinnigt och ansvarslöst att som miljöpartiet föreslå ytterligare 100 milj.kr. till kvinnoinsatser under anslagsposten särskilda program.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
Herr talman! Jag vill ytterligare något beröra vår inställning till Vietnam. Det är glädjande att Vietnam nu har beslutat att dra tillbaka sina trupper från Kampuchea. Det är ytterligare en ockupation som kanske får en fredlig lösning, vilket vi ser som mycket positivt. Så småningom när detta har blivit verklighet kanske man återigen kan bygga upp ett konstruktivt och meningsfullt samarbete med Vietnam. Till dess föreslår vi att man använder de reservationer som nu finns inom blandramen för att kunna hålla vid liv några av de åtaganden som inte kan avbrytas direkt. Som vi tidigare sagt är vi beredda att ompröva det här beslutet när en fredsuppgörelse kommit till stånd och alla vietnamesiska trupper är borta från Kampuchea.
Herr talman! Kristina Svensson hävdade att jag hade sagt att Sverige inte har någon möjlighet att stödja människor i Asien, men det var inte riktigt det som jag talade om. 79 Visst finns det vissa möjligheter att med bistånd nå enskilda människor i Asien. Vår reservation handlar om just det humanitära biståndet. Det finns i dag inte någon möjlighet för Sverige att gå in och stödja människor som är politiskt förföljda. Vi har inte någon möjlighet att främja de mänskliga rättigheterna, och vi har inte heller någon möjlighet att bidra till återuppbyggnad och förstärkning av politiska organisationer, eftersom det inte finns något anslag för humanitärt bistånd för Asien. Asien är en kontinent som är undantagen, men Latinamerika och Afrika kan komma i fråga för den här typen av bistånd. Därför menar vi i folkpartiet att det inte finns några skäl att göra ett undantag för Asien, eftersom behoven där självfallet är stora på detta område. I Asien finns det många länder som har problem av den karaktär att den här typen av bistånd är väl motiverat. Det finns svenska enskilda organisationer som skulle vilja göra en verklig insats för mänskliga rättigheter och för politiskt förföljda, men som inte kan göra det därför att de inte får stöd, eftersom de engagerat sig i fel världsdel. Det är detta som vår reservation handlar om. Jag hoppas att regeringen till nästa år kan tänka om på den här punkten.
Herr talman! Jag blev något förvånad när det sades att det inte behövs några satsningar på kvinnor. Flera talare har tidigare varit uppe och talat varmt för hur viktigt det är att man i biståndsarbetet gör en bred satsning på kvinnor, eftersom kvinnor utgör en resurs. De tar hand om många olika arbetsmoment och inte minst om barnen. Man får verkligen tillbaka de satsningar som görs för att stödja kvinnorna, bl.a. i form av bra projekt. Vi har inte specificerat att det här skall användas i något särskilt land eller till något särskilt projekt. Vi har i stället sagt att det överallt behövs en bred satsning på kvinnor. Jag tror att med litet fantasi skall det inte vara några svårigheter att använda dessa pengar. Vi tycker att det är bättre att satsa än att exempelvis betala tillbaka till banker.
Herr talman! Programländerna behöver väl inte för alltid vara desamma. Programländer kan ju utgå och nya tillkomma. Vpk anser att Kampuchea är just ett sådant land med stora behov. Vi kan också se att vi i framtiden kan ha ett samarbete med det landet. Kristina Svensson nämnde inte vpk:s motion om kvinnorna. Vi begär ju att projektet skall utformas direkt med inriktning på kvinnorna. En poäng med vår reservation är att anslaget skall tas från IMF:s strukturplanering, eftersom det är just IMF:s strukturplanering i u-länderna som åstadkommer den situation som värst drabbar kvinnorna och barnen. Vi anser därför att anslaget bättre behövs för bistånd direkt riktade till kvinnor.
Herr talman! Jag noterar att Inger Koch, som talar för moderaterna, har 19 april 1989 mildrat sin inställning till biståndet till Vietnam. Det handlar således inte längre om att avbryta biståndet. Jag tolkar det på det sättet. Det är ju glädjande. Jag förstår inte Maria Leissners argumentation när det gäller det särskilda anslaget som ni kräver för humanitärt bistånd i Asien. Det finns ju bl.a. möjlighet att använda medel ur den anslagspost som heter Särskilda program. Där finns utrymme för t.ex. demokratifrämjande bistånd och mänskliga rättigheter. Marianne Samuelsson lyssnade nog inte på mitt anförande, annat än kanske på de allra sista raderna. Jag talade om att det är otroligt viktigt att hela biståndet genomsyras av en kvinnotanke. Däremot tycker jag att det verkar litet lättvindigt att föreslå 100 nya miljoner, så där rakt upp och ner. Jag frågar mig hur de skall användas på ett effektivt sätt. I utskottsbetänkandets förslag ingår nämligen ökningar av kvinnobiståndet på olika sätt. När det gäller det multilaterala kommer t.ex. anslaget till Unifam att öka. Jag vill gärna ha svar på denna fråga från Marianne Samuelsson. Det är riktigt som Berith Eriksson säger att systemet med programländer väl inte skall vara ett statiskt system. Det naturliga är egentligen att ett land upphör att vara programland när behovet inte längre finns. Det är den naturliga upplösningen. Men jag tycker nog att systemet med programländer innebär ett långsiktigt åtagande och att det krävs noggranna förberedelser för att gå in i det. Jag vill dock inte att det skall vara ett statiskt system i sig.
Herr talman! Vi har inte ändrat uppfattning, Kristina Svensson. I vår biståndsmotion, som vi väckte under den allmänna motionstiden, säger vi faktiskt när det gäller Vietnam att ockupationen naturligtvis är grunden för att vi har krävt att man inte skall sätta upp någon ny landram för 1988/89. Vi säger emellertid också att när de vietnamesiska trupperna helt har dragit sig tillbaka från Kampuchea så bör ett fortsatt bistånd övervägas.
Herr talman! När det gäller anslagsposten Humanitärt bistånd hävdar Kristina Svensson att man kan använda sig av anslagsposten Särskilda program om man nödvändigtvis vill verka för mänskliga rättigheter och demokrati i Asien, vid sidan av Afrika och Latinamerika. Om det inte finns ett behov i Asien av ett särskilt anslag som kallas Humanitärt bistånd, varför finns det då ett sådant behov i Afrika och Latinamerika? Vad är det för grundläggande skillnad mellan dessa kontinenter som gör att anslagsposten Humanitärt bistånd enbart skall finnas för Latinamerika och Afrika? Varför är det så svårt för socialdemokraterna att erkänna att det faktiskt ligger någonting i folkpartiets krav att öppna denna möjlighet även för Asien?
Herr talman! Jag vill svara Kristina Svensson på hennes direkta fråga om hur jag skall använda mina 100 milj.kr. till kvinnosatsningar. Skillnaden mellan miljöpartiet och en del andra partier när det gäller biståndsbudgeten är att vi har lagt fram målinriktade motioner och även skickat med medel. Just här och nu är jag inte villig att ställa mig upp och exakt ange alla de punkter där jag vill lägga dessa pengar. Jag är dock villig att sätta mig tillsammans med Kristina Svensson eller någon annan och diskutera detta i detalj. Jag är säker på att vartenda öre av dessa 100 miljoner skall kunna sättas av på bra kvinnoprojekt.
Herr talman! I Kampuchea finns behov. Det behövs naturligtvis en ordentlig planering. Det krävs också ett långvarigt samarbete för att man på allvar skall kunna hjälpa Kampuchea. Först måste vi väl ändock bestämma oss för om vi skall anta Kampuchea som ett programland.
Herr talman! Utskottsmajoriteten är inte beredd att utse Kampuchea till ett programland. Däremot är vi starkt medvetna om att det finns stora behov av bistånd och att det kommer att finnas mycket stora behov när bortdragandet av de vietnamesiska trupperna blir klart. Maria Leissner, det finns möjligheter att använda fler olika anslagsposter för humanitärt stöd till Asien. Det kan ske genom enskilda organisationer, genom katastrofbistånd osv. När det gäller dessa 100 miljoner vill jag säga till Marianne Samuelsson att bistånd måste planeras noga för att bli effektivt. Jag tycker inte att det är så lättvindigt som Marianne Samuelsson vill göra det till.

Herr talman, fru statsråd! Det finns ett land som har berörts en del i diskussionen, men ingalunda kanske så ingående som borde ha varit fallet. Det är dock berört i en särskild motion, U233, där jag står som första motionär tillsammans med ett antal kolleger. Det har sagts mig att denna motion egentligen skulle ha fått en reservation, men av misstag har så icke blivit fallet. I motionen tas tre yrkanden upp. För det första krävs en successiv avveckling av biståndet till Luandaregimen i Angola. För det andra bör humanitärt bistånd även gå till Unitakontrollerat område. För det tredje bör Sverige göra allt för att medla i det inbördeskrig som nu pågår. Jag yrkar bifall till motionen. För tre veckor sedan, herr talman, återvände jag från en niodagars sejour i det fria Angola. Jag hade besökt landet tillsammans med den danske folketingsmannen Helge Adam Möller. I det område som kontrolleras av Unita bor ungefär 1 miljon människor. Området är lika stort som Sverige och omfattar framför allt provinserna Cuando Cubango, Moxico men även delar av Luandaprovinsen. Det begränsas i norr i stort sett av Benguelajärnvägen eller ett område norr därom och i söder gränsar det till Capriviremsan. Jag fick möjligheter att besöka allt som jag ville besöka. Jag fick naturligtvis tillfälle att besöka militära installationer och se på militära övningar. Jag fick även tillfälle att studera infrastrukturen, vilket kanske inte var minst intressant — skolor, sjukhus, sågverk, radiostation och själva underhållsbasen Liciéa som ligger ungefär 25 mil norr om den provisoriska huvudstaden Jamba. Jag fick också ett samtal med Tito Chingunji, tidigare ambassadör för Unita i USA. Samma dag som jag åkte ut från Sverige dödförklarades han. Han hade blivit torterad och hela hans släkt var mördad, stod det i de svenska tidningarna — ett gott exempel på den desinformation som är så ofta förekommande här. Herr Tito Chingunji var i högsta grad levande. Det hör till saken att bara några dagar tidigare hade en journalist som varit nere i Jamba i en Paristidning publicerat en artikel under rubriken: Rendez-vous avec un mort — samtal med en död. Det är mycket som inte stämmer med den bild man förmedlar upp till Sverige. Det är ett väl fungerande samhälle, detta Unitas Angola. Det är ett intressant samhälle. Detta var första gången jag besökte ett samhälle där man inte har några pengar. Det torde vara att jämföra med Eritrea i detta sammanhang. Man hyllar alltså bytesprincipen. I själva verket är det naturligtvis ett land som är totalmobiliserat. Man har armén och dessutom alla civila ansträngningar som görs för att understödja armén i dess kamp för frihet. Jag läser i utskottets betänkande på s. 82, där det handlar om insatser för katastrofbistånd också till Unitaland: ”Humanitära insatser i form av katastrofbistånd ges från Sverige till internflyktingarna oavsett var i landet dessa befinner sig. Stödet ges i form av livsmedel, enkla jordbruksredskap och hjälp till protesverkstäder.” Om man därmed avser att svenskt bistånd också skulle nå Unitaland, är detta lögn. Inte en enda svensk krona har på detta sätt nått det av Unita kontrollerade området. Det var det samfällda svar jag fick på denna fråga. Ändå finns det naturligtvis ett stort behov av svensk hjälp. Om vi bara ser på den medicinska sidan, kan jag nämna att man där har 7 centralsjukhus, 27 regionala sjukhus, 15 lokala sjukhus och 600 kliniska posteringar på den civila sidan, vartill också kommer särskilda militära insatser. Jag besökte centralsjukhuset i Jamba, som torde vara det bästa. Det var ett efter förhållandena bra sjukhus, men man kan naturligtvis inte jämföra det med svenska förhållanden. Det finns fem utbildade läkare i hela detta område plus tre å fyra från den franska organisationen Médecins sans frontigres. I stället sätter man sin lit till 3 000 sjuksköterskor, som skall bära upp sjukvården i detta väldiga område, lika stort som Sverige med åtminstone en miljon människor, samt i andra områden i Angola med ytterligare 1,5—2 miljoner människor, områden som kontrolleras av Unita — större eller mindre öar här och var. Dessa 3 000 sjuksköterskor får göra samma jobb som läkare. Jag råkade bevista en rätt komplicerad magopera Vad man behöver är alltså läkare och framför allt utrustning. Man behöver inte stora dyrbara maskiner men termometrar, stetoskop, enkel kirurgisk utrustning, mediciner, inte minst mot malaria, vacciner och kanske också kylskåp där man kan förvara dessa vacciner. Jag besökte också ett handikappcenter. Handicap International, en fransk organisation, ger sitt stöd åt en handikappverkstad, där de handikappade själva tillverkar proteser för de ungefär 3 000 krigsinvalider som finns i detta område. De flesta av dessa krigsinvalider är skadade av landminor. Det värsta är dock att där också finns ett antal som drabbats av kemisk krigföring. Detta är någonting som uppenbarligen har haft svårt att tränga igenom här i Sverige och i Norden, även om det vid det här laget torde vara allmänt känt ute på kontinenten. Äntligen börjar man nu få kännedom om dessa förbrytelser också i denna del av världen. I strid med alla humanitära krav och med Gen&vekonventionen använder sig regeringen i Luanda av gas sin krigföring. Vittnesbörden är här entydiga. Den som framför allt har intygat detta är professor Heyndrickx, känd internationell toxikolog och chef för den toxikologiska institutionen vid universitetet i Gent i Belgien. Heyndrickx gjorde sig också känd för att på samma sätt ha analyserat och kommit fram till vilken gas som har använts av irakierna i striden mot kurderna. I detta fall har Heyndrickx avgivit tre olika rapporter. Jag har dem här. Om biståndsministern inte känner till dem, hoppas jag att jag skall få tillfälle att förmedla dem vidare. Uppenbarligen använder man här en kombination av senaps-, nervoch cyanidgas. Den har en dödlighet på 60 96. Det är samma gas som man har kunnat konstatera användes mot mujahedin i Afghanistan. Det intressanta är att alla kubaner — det finns mellan 50 000 och 60 000 kubaner i Angola — är utrustade med gasmasker och/eller motmedel mot gas samt bruksanvisningar på spanska och ryska. Inte minst det senare klargör vilket ursprungslandet är. Faplaförbanden, dvs. regeringsförbanden, får vid särskilda tillfällen ut antigasutrustning men är inte utrustade med det normalt. Krigsfångar vittnade om att gasanfall förekom. Det fick jag också höra där. En helikopterpilot utbildad i Sovjet var också utbildad för kemisk krigföring. Skall Sverige stödja en regim vars trupper öppet bryter mot Genévekonventionen? Den frågan har ställts av min danske kollega Helge Adam Möller till det danska folketinget. Jag ställer samma fråga till Sveriges riksdag: Skall Sverige öppet stödja en regering som använder sig av sådana här medel i sin krigföring? När det gäller den militära situationen kan vi se hur regeringssidan förfogar över 75 000 man plus ungefär 60 000 man i milisen. Unita har också 75 000 man till sitt förfogande. Därav ingår dock ungefär 45 000 man i milisen. Till detta kommer att Luandaregimen har stöd av mellan 50 000 och 60 000 kubaner, 2 500 nordkoreaner och 2 500 ryssar. Det uppges också att Spetsnazförband, uppgående till totalt ca 400 man, ingår bland dessa 2 500 ryssar. Till detta kommer också östtyskar. I de avslutande samtal jag hade tillfälle att föra med president Savimbi var han entydig. Han menade att detta land, som nu har slitits sönder så länge av krig, måste få fred. Savimbi är för sitt vidkommande beredd att ta upp Prot. 1988/89:99 förhandlingar med Luandaregimen om en fred. Annars kan kriget i och för 19 april 1989 sig fortsätta hur länge som helst, säger han. Man är beredd att med de förråd man har utan vidare slåss i tre år till, om så skulle vara. Sverige och Danmark uppfattas som Luandavänliga. Vi har alltså i och för sig inte särskilt många poäng att hämta hos president Savimbi. Men just den omständigheten gör att de nordiska länderna kanske ändå borde vara lämpade för att medla. Savimbi var för sitt vidkommande fullt beredd att acceptera Sverige och Danmark som medlare i konflikten. Naturligtvis är det av största vikt att FN-resolutionen 435 efterlevs, även om man i Jamba har sina dubier när det gäller kubanernas vilja att uppfylla det löfte man har givit. Det är alldeles uppenbart att vi får ett jämviktsläge om kubanerna kommer bort. Varken Luandaregimen eller Jambaregimen kan segra. Det måste till förhandlingar. Det måste också till den flerpartidemokrati som Savimbi och Unita säger sig efterlysa. Det vore bra, herr talman, om man i Sverige skaffade sig litet djupare kunskaper om vad som verkligen sker i Angola och inte entydigt gav sitt stöd åt i det här fallet den marxist-leninistiska regimen.

Herr talman! Jag är väl medveten om att det inte är särskilt populärt bland kammarens ledamöter att ta till orda så här sent i debatten, men jag måste ändå göra det efter Birger Hagårds inlägg. Hans inlägg var ett enda långt förtal av nationen Angola och en lång ohöljd beundran för Unitagerillan. Låt mig först, herr talman, få slå fast att Angola är ett svårt krigshärjat land som ständigt är utsatt för sydafrikansk aggressionspolitik, både direkt och indirekt genom Sydafrikas stöd till Unita. Det svenska biståndet behövs till återuppbyggnad av transporter och kommunikationer, till hälsovård, utbildning, sjukvård och läkemedel. Och genom Internationella Röda korset kommer svenskt katastrofbistånd till hjälp åt de många internflyktingarna i hela Angola. Birger Hagård gav sken av att vara välinformerad, vilket han också är. Felet är bara att han får sina informationer från Unita, och då får man höra sådana inlägg som det som Birger Hagård nyss höll. Utskottets information kommer från de svenska biståndsarbetarna och från internationella biståndsorgan som arbetar i Angola, och de ger en helt annan bild av situationen i Angola och av Unita än vad Birger Hagård gör. Birger Hagård har inte synts till i kammaren förrän ungefär tio minuter före sitt inlägg. Birger Hagårds intresse för biståndsfrågor är knutet och koncentrerat till stöd till Unita även från svenskt håll. Jag vill bara göra denna personliga reflexion efter Birger Hagårds inlägg, som i stor utsträckning upprörde mig, och jag hoppas att det upprörde även andra av kammarens ledamöter. Det är ju inte första gången vi hör detta. Birger Hagård inledde sitt anförande med att säga att han skulle ha skrivit en reservation men att någon sådan aldrig kom till på grund av ett misstag i utskottet. Jag hoppas att han har fel och att övriga moderater i utskottet verkligen inte missade detta utan avsiktligt insåg att de inte kan stödja något sådant.

Herr talman! Jag beklagar att Axel Andersson upprepade den enögdhet som tidigare har karakteriserat den svenska politiken i detta hänseende. Den blir inte bättre därför att man än en gång talar om den. Dessutom borde Axel Andersson ha insett att jag ingalunda förde fram något slags lovsång till Unita. Vad jag talade om var de medicinska problemen, om lemlästade människor, djupt sargade människor, som inte får det stöd som de behöver. Jag menar att Sverige har en förpliktelse att ge stöd också till dessa människor, även om de inte skulle dela den politiska uppfattning som Axel Andersson helst skulle vilja se segra i sammanhanget. Axel Andersson talade om ett välinformerat utskott och svenska biståndsarbetare, etc. När har svenska biståndsarbetare varit med om att utsättas för gasanfall från Faplatrupperna? När har svenska biståndsarbetare kommit i kontakt med de lemlästningar som i detta fall har drabbat Unitatrupperna? Jag tycker att det ibland är litet beklämmande att få höra att de svenska biståndsinsatserna märks mest i de kubanska trupper och i de Faplatrupper som transporteras på Scaniabilar och Volvobilar. Beträffande det som Axel Andersson sade om att sitta här i kammaren för att lyssna på debatten, vill jag säga att Axel Andersson vet att det inte är särskilt nödvändigt. Det finns TV-monitorer på varje rum, och på dem kan man följa åtskilligt.
Herr talman! Jag skall inleda med att yrka bifall till utskottets hemställan där kraven i Birger Hagårds m.fl. motion avstyrks. Det som Birger Hagård och hans medmotionärer tar upp som första punkt är att biståndet till Luandaregimen skall avbrytas. Det vore precis lika bakvänt som att i andra sammanhang dra in stödet till människor som är svårt utsatta på grund av krigshärjningar. Detta har vi diskuterat tidigare i dag. Angola behöver Sveriges och andra länders stöd, och Angola skall också få det. Birger Hagård talar om enögdhet och om svenska biståndsarbetare som inte har reda på hur läget är i Angola. Birger Hagård får förlåta mig men jag sätter större tilltro till representanter för internationella hjälporganisationer och svenska biståndsarbetare än till de uppgifter som Birger Hagård har fått via Unitagerillan som lever och finns kvar endast därför att Sydafrika anser att den är ett viktigt instrument för Sydafrikas destabiliseringspolitik i södra Afrika.
Herr talman! Axel Andersson är dåligt underrättad. Jonas Savimbi startade sin Unitarörelse redan på 1960-talet och slogs mot portugiserna långt innan Sydafrika över huvud taget var påtänkt i detta sammanhang. Det skulle därför inte skada om Axel Andersson försökte skaffa sig informationer från några andra håll också. Dessutom behöver han ingalunda gå till svenska biståndsarbetare, det räcker med att läsa internationell press, Paris Match, Le Monde och Neue Zärcher Zeitung har under den senaste veckan haft flera Prot. 1988/89:99 artiklar just om Unita och om Unitaland. Det är inte alls särskilt svårt att 19 april 1989 skaffa sig information om man vill ha den. I den grupp som var med när jag besökte Unitaland eller Savimbiland fanns det en frilansjournalist som för fyra månader sedan var över på den andra sidan och kunde göra jämförelser. Det är inte alls svårt att skaffa sig ordentliga upplysningar om man vill. En gammal god regel är audiatur et altera pars, hör också den andra sidan, Axel Andersson.

Herr talman! Jag skall tala några minuter för dem som inte har någon röst som kan göra sig hörd i talarstolar men som ändå ger och har gett oss mycket och som är en del av vårt liv. David Attenborough säger följande: Det är inte svårt att upptäcka ett okänt djur. Man behöver bara tillbringa en dag i en sydamerikansk tropisk urskog, vända på nedfallna grenar, titta under bark eller sålla litet av den fuktiga lövförnan. Ingen kan säga precis hur många arter som finns här i dessa växthusfuktiga, halvdunkla urskogar. Här finns det rikaste och mest skiftande djuroch växtlivet på hela jorden. Här finns inte bara några större grupper — apor, gnagare, spindeldjur, kolibrifåglar eller fjärilar, utan varje grupp förekommer dessutom i ett otal olika former. Det finns över 40 olika papegojarter, över 150 olika apor, 300 arter kolibrier och tiotusentals fjärilsarter. Om man inte aktar sig kan man bli biten av ett hundratal olika myggarter. Vi vet alla att dessa rika skogar av olika orsaker huggs ner i accelererande takt. Nybyggarnas antal i regnskogsområdena växer. Vid mitten av 1970 talet beräknades de vara 140 miljoner, eller 20 miljoner familjer, som bosatte sig på nära en femtedel av regnskogens yta i Afrika, Asien, Latinamerika och vid Stillahavskusten. Den regnskog som försvinner genom deras svedjebruk beräknas till 200 000 km? årligen. Men nybyggarna arbetar inte för ro skull i ”det gröna helvetet”. Där de tidigare hade sina åkrar breder nu ofta ensartade och enformiga marksteriliserande eucalyptusskogar ut sig, planterade för att ge pappersindustrin råvara. Bönderna tvingas söka sig nya marker. Skogsbilvägarna, som dras genom den tidigare svårforcerade skogen, underlättar för nybyggarna, för företag inom snickerioch pappersmassaindustrin, för boskapsuppfödare och vattenkraftsexploatörer. Ekosystemet raseras, det tunna lagret av matjord förbränns, förbrukas, förs bort med vind och vatten. Inom stora områden räknar man med att ingen regnskog finns kvar om tio år. Förlusten av regnskog innebär förlust av organisk mångformighet och mångfald, av produktiv biomassa och gener. Förlusten sträcker sig långt utanför det förstörda skogsområdet, eftersom biotoperna påverkar varandra när klimat och djurbestånd förändras. Luftens koldioxidhalt ökar med kända risker. Samtidigt förlorar människor och samhälle ovärderliga framtida resurser — råvara för mediciner, arter som ger gummi, fibrer, rotting, nötter, 87 droger, garvämnen, färger, harts och kåda, eteriska oljor, kryddor och dessutom alla okända djuroch växtarter. Svenska naturskyddsföreningen slår nu larm om ännu ett utrotningshot mot en intressant skogsmiljö på västra Samoa i Söderhavet. Där sköts blommornas pollinering av stora fladdermöss, flygande hundar. När skogen försvinner dör fladdermössen ut, och pollineringen störs eller uteblir. Nu tvingas befolkningen att börja bygga skolor och sjukhus. Men varifrån skall den få pengar till det? Den har aldrig varit inne i en penningekonomi. Dess enda kapital är skogen. Nu vädjar man om hjälp för att slippa förstöra sin miljö för att få sjukhus — en av de många paradoxer som uppstår när industrisamhällets värderingar tillämpas i en fträmmande kultur! Regnskogarna måste få all den hjälp vi kan ge dem genom att vi köper dem fria och verkar som påtryckare i internationella sammanhang. Via flera ideella föreningar, exempelvis Jordens vänner, kan vi också bidra till att bönderna utbildas i odlingsmetoder, vilket hjälper både bönder och regnskog på lång sikt. Men hjälpen måste sättas in nu. Snart är det för sent. Med stöd av vad som sagts yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation 31 om bidrag till regnskogarnas skydd med 1 000 milj.kr. och vill betona det särskilda yttrandet nr 3 om miljöanslaget. 240 milj.kr. bör överföras till anslaget för regnskogsskydd.

Herr talman! Socialförsäkringarnas omfattning och försäkringskassornas möjlighet att personaladministrativt klara alltmer kostnadskrävande och komplicerade system har diskuterats livligt på senaste tiden. Det framgår också av betänkandet att riksförsäkringsverket i sin anslagsframställning begärt inte mindre än 500 årsarbetare, utöver att man begärt att få behålla den tidigare engångsanvisningen om 46 milj.kr., för att klara sin personalsi tuation. Denna personalstyrka skulle behövas enbart för att någorlunda hålla balansen om ca 90 000 oavgjorda arbetsskadeärenden — ja, kanske är balansen i dag uppe i 100 000 ärenden! Regeringen har föreslagit en permanentning av engångsanslaget samt medel motsvarande 237 årsarbetare. Det är naturligtvis inte till fyllest, om man inte gör något åt själva försäkringarna. Men, herr talman, eftersom vi inom vårt parti har föreslagit åtgärder beträffande både sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen, som skulle medföra väsentliga arbetsavlastningar för kassorna, inte minst när det gäller den s.k. timsjukpenningen, har vi kunnat acceptera propositionens förslag vad gäller anslaget. Emellertid är det naturligtvis oerhört viktigt att man här följer utvecklingen mycket noga och att man snarast gör någonting åt kostnadsexplosionen. Utskottet har gjort ett mycket viktigt uttalande när det gäller det framtida lokalkontorsnätet och gjort det enhälligt. Vi har sagt att den lokala förankringen, som är utmärkande för försäkringskassorna, är av stor betydelse för administrationen av socialförsäkringarna och att det är viktigt att försäkringskassornas väl utbyggda lokalkontorsnät bibehålles. Särskild hänsyn bör man enligt utskottet ta till glesbygden men även när det gäller övriga lokalkontor. Vi har i detta sammanhang också erinrat om riksdagens beslut att överföra huvudmannaskapet för folkbokföringen till försäkringskassorna den 1 juli 1991. Det var visserligen ett beslut som vi moderater inte ställde upp på, men riksdagens majoritetsbeslut blev ju sådant, och då är det också viktigt att kassorna klarar den funktionen. Utskottet utgår nu ifrån att försäkringskassornas styrelser beaktar kassornas roll i folkbokföringsarbetet och att regeringen noga följer utvecklingen på det området. Det finns ett par reservationer med moderata företrädare, och jag skall kort säga något om dem. Den ena reservationen har vi tillsammans med centerpartiet, och den gäller arvodering av ledamöter i socialförsäkringsnämnd. Egenföretagare erhåller nämligen inte samma kompensation för sitt uppdrag i nämnden som övriga ledamöter, och detta anser vi vara fel. För nämndernas arbete är det naturligtvis viktigt med en allsidig representation, och därför bör egenföretagarnas arvoden räknas upp. I en moderat reservation vidhåller vi en uppfattning som vi sedan länge har haft, nämligen att försäkringskassorna bör tilldelas en ökad och samordnande roll i rehabiliteringsarbetet. På det sättet skulle sjukskrivningar kunna förkortas och handikappade få arbete i stället för förtidspension. Med hänvisning till de övriga förslag som vi har lagt fram om socialförsäkringarna skulle kassorna kunna tilldelas detta övergripande ansvar i rehabiliteringsarbetet, en fråga som vi för övrigt kommer tillbaka till i olika sammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När man läser i regeringens budgetproposition vad som rör anslagen till försäkringskassorna, kan man lätt tro att det är en personalökning som skett inom detta verksamhetsområde. Visst verkar anslagen stora, och tonen i budgetförslaget är att nu skall det inte bero på personalbrist att försäkringssystemet inte fungerar. Döm om min förvåning när jag får i min hand ett exemplar av uppgifter om försäkringskassans personal. Där visar det sig att antalet anställda under tiden 1976 till den 1 mars 1981 ökar med mellan 17,9 och 4 Z per år. Antalet årsarbetare utökades under denna period med 8 250 personer — den period som socialdemokraterna allmänt benämner en period av nedrustning. Låt oss då följa lönelistorna från 1982 och framåt. Då inträffar den verkliga personalminskningen. Med mellan 2,6 och 0,2 20 minskade antalet anställda per år under denna tid. Antalet årsarbetare inom försäkringskassan minskade under dessa år med 1 778. Dessa uppgifter har lämnats på grundval av lönestatistik från försäkringskassorna, och det talar för att den verkliga nedrustningen inleddes med den socialdemokratiska valsegern 1982. Det är inte så underligt att det hopar sig arbetsuppgifter på försäkringskassornas bord när personalsituationen ständigt medfört inskränkningar de senaste åren. Samtidigt har nya arbetsuppgifter hela tiden tillkommit. Timsjukpenningreformen, bilstödet, folkbokföringen, efterlevandepensioneringen, borttagandet av friåret i sjukvården för pensionärer är en liten del av de nya arbetsuppgifter som åligger försäkringskassan. Samtidigt har utnyttjandet av sjukförsäkringen och antalet arbetsskador ökat, vilket ger enorma balanser. Visst är det dags att försöka göra något åt dessa förhållanden. En första början måste vara att ge personalen drägliga arbetsförhållanden genom att öka personalstaten. Vi har i en motion föreslagit att försäkringskassans personal bör få tillgodoräkna sig de vinster som uppstår när man lyckats att med rehabiliteringsinsatser minska antalet sjukdagar. Dessa pengar kan då användas för att anställa personal. Det är dock statliga medel som till 15 90 betalar sjukförsäkringskostnaderna. Här finns det mycket att göra, och vi anser det troligt att man på lokal nivå bäst känner till hur detta skall klaras. En väl decentraliserad verksamhet betyder för försäkringskassan att man ger service närmare den försäkrade. Beslut som rör lokalkontorsnätet skall fattas av försäkringskassans styrelse. Dock måste riksdagen ha synpunkter på hur detta skall ske. Centern har fått sin motion väl tillgodosedd genom utskottets skrivning rörande vilka åtgärder som skall ha prövats innan man beslutar om nedläggning eller indragning av ett lokalkontor. Att vi i riksdagen anser detta bör komma alla försäkringskassor till del. Vi föreslår att alla vägar skall prövas innan beslut om indragning av lokalkontor skall ske. Samordning med andra myndigheter och decentralisering av arbetsuppgifter är två förslag som med framgång har prövats på många håll i landet. Där kan vi efter den hearing vi hade i utskottet rörande arbetsskador påstå att det inte finns några skäl emot att arbetsskador handläggs ute på lokalkontoren. En övertro på centralt beslutande har länge funnits inom försäkringskassevärlden. Nu visar verkligheten att vi som har drivit frågan om en decentralisering har rätt. Det har visat sig att just handläggningen av arbetsskadorna sker bättre ute på lokalkontoren. Det finns inte något som talar för att handläggningen blir sämre; tvärtom sker den nu närmare den skadade, med den ökade kunskap som finns rörande arbetsplatsers utformning och möjligheter till rehabilitering. Det finns säkert många andra uppgifter som kan föras ut. Utskottet skriver bl.a. att propositionen anför att särskild hänsyn bör tas till glesbygder. Utskottet anser att detta bör gälla alla lokalkontor, inte bara glesbygdskontor. Denna skrivning är utskottet överens om, och det är ett steg i rätt riktning. Först när denna insikt nått alla beslutsfattare och dem som förbereder beslut rörande nedläggning av lokalkontor kan vi vara nöjda. Tyvärr finns det mycket som talar för att det fortfarande finns centralister som värnar om centraliseringens nackdelar. Just nu föreligger i vissa län långt framskridna planer på nedläggning av lokalkontor på samma gång som man centraliserar kontor vägg i vägg i samma stad. Samtidigt drar man in de lokalkontor som ligger utanför centralorten i relativt stora tätorter. Vi har från centerns sida hävdat den organisation som hela utskottet står bakom. Nu återstår det bara att få riksdagsbeslutet ut till dem som skall ta de lokala besluten. Centerns motion om att anslagen till försäkringskassans personal måste ökas har tyvärr inte tillstyrkts av utskottet. Vi har därför i reservation nr 4 ett annat yrkande, som jag yrkar bifall till. Vi anser att det brådskar med att vidta åtgärder för att förhindra massflykt av personalen bort från kassorna. Sjukskrivningstalen blir allt högre bland personalen, och nya uppgifter läggs ständigt ut genom de nya lagar som riksdagen beslutar. Nu tillkommer föräldraförsäkringens förlängning och efterlevandepensioneringen. Samtidigt har försäkringskassan haft stora bekymmer med avgifter för sjukhusvården för pensionärer — ett byråkratiskt och knappast rättvist system som fördröjts av dålig samordning innan beslutet togs. I dag erhåller den som är ledamot i en socialförsäkringsnämnd en ersättning för sitt uppdrag. I nämnderna finns även representanter som är egenföretagare. De utgör en viktig informationskälla för de beslut som skall tas i nämnden. Tyvärr erhåller de inte ersättning efter regler som är gynnsamma. Detta innebär att många inte har råd att ställa upp på dessa uppdrag. Det aviserades en proposition i detta ärende, men tyvärr har den ännu ej avgivits, efter vad jag kan se. Det finns då fortfarande anledning att yrka bifall till reservation nr 2. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4 vid detta betänkande.

Herr talman! I årets budgetproposition ökas anslaget till socialförsäkringsadministrationen med totalt 370 milj.kr., och det ger utrymme för 650 nya årsarbetare. Det är klart att om man jämför med tilldelningen till den offentliga sektorn i övrigt, framstår anslaget till försäkringskassorna som en rejäl satsning. Men en sådan jämförelse kan man inte göra, utan man måste titta på försäkringskassornas arbetsuppgifter. Gör man den bedömningen, då ser man att anslagsökningen är helt otillräcklig. Riksförsäkringsverket har begärt medel till 518 nya tjänster utöver regeringens förslag. Inom enbart arbetsskadeförsäkringen anser riksförsäkringsverket att det behövs 763 nya årsarbeten för att klara volymökningen. Det är 263 tjänster mer än regeringen beviljar. Det är alltså ett väldigt stort glapp här mellan vad riksförsäkringsverket anser behövas och vad regeringen ger anslag till. Det är knappast någon nyhet att tiderna för handläggning av arbetsskadeärenden nu har vuxit försäkringskassorna över huvudet. Precis som Gullan Lindblad tror också jag att det inte dröjer länge förrän vi är uppe i en balans på närmare 100 000 ärenden. Vi vet också att bedömningarna är helt samstämmiga om att det inte finns någonting som pekar på att vi nu skulle ha nått något slags kulmen i utvecklingen av antalet arbetsskadeärenden. Tvärtom, vi kan en lång tid framöver vänta en fortsatt ökning av dessa ärenden. Det finns också belägg för att de långa väntetiderna medför ökade kostnader för samhället. Väntetiderna påverkar rehabiliteringsviljan negativt hos de enskilda. Jag anser att man knappast kan vara upprörd över detta. Det är ganska självklart att den enskilde vill ha ett besked om hans skada eller sjukdom kommer att godkännas som en arbetsskada innan han fattar beslut som är avgörande för hans framtid. Det är inte bara inom arbetsskadeförsäkringen som problemen på försäkringskassorna växer. På flera håll är nu också väntetiderna för utbetalning av sjukersättning oacceptabelt långa, och utrymmet för kontroll av systemet har krympt. Från många försäkringskasseanställda har det förts fram att den nuvarande situationen på kassorna medför en risk för att vi kan få en urholkning av vårt socialförsäkringssystem — i vissa fall kan det bli fråga om rent godtycke. Vi i vpk är övertygade om att riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas begäran om ökade anslag är väl underbyggd. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Administrationen av socialförsäkringen är en stor och viktig uppgift för försäkringskassorna. Jag vågar också påstå att försäkringskassorna sköter sina uppgifter på ett skickligt sätt och ser till att de försäkrade får den ersättning som de i varje enskilt fall är berättigade till. Till följd av ett omfattande reformarbete har försäkringskassorna under många år ständigt tagit på sig nya uppgifter. Nu senast var det hanteringen av timsjukpenningen som tillfördes kassorna. Jag håller med om att arbetssituationen på kassorna, på grund av socialförsäkringens utveckling och särskilt när det gäller omfattningen av arbetssjukdomar, har varit — och är — mycket ansträngd. Även utskottet säger att de långa handläggningstiderna är helt otillfredsställande och att man måste angripa detta problem. Därför tillförs försäkringskassorna nya medel. I budgeten finns det 87 milj.kr. för detta ändamål, inkl. tidigare engångsan visningar på 46 milj.kr. Det är tveksamt om detta belopp direkt kan omvandlas i nya tjänster, men beloppet motsvarar i vart fall ett nettotillskott på omkring 645 tjänster, om man jämför med nuläget. Det finns väl knappast något annat område som har expanderat så kraftigt. Anslagsförstärkningen skall alltså ses mot bakgrund av främst de långa tiderna för handläggning av arbetssjukdomar, men även rehabiliteringen är eftersatt. Därför har antalet arbetsskadehandläggare under ett antal år kraftigt utökats. Detta medför naturligtvis ett utbildningsbehov ute i kassorna, men efter hand sätts dessa personer in i sitt utredningsarbete, och vi hoppas att detta kommer att bidra till en snabbare hantering. Det finns således en bred majoritet i utskottet som anser att detta medelstillskott är till fyllest. När Karin Israelsson beskrev 70-talet kontra 80-talet glömde hon att tala om införandet av karensdagar, sänkning av ersättningsnivån och de försämringar som skedde under den borgerliga regeringstiden. Jag tycker att också detta bör tas med i bilden. Under hela 80-talet har det skett uppenbara förbättringar av de olika formerna av sjukförsäkringen. Formerna har förfinats efter hand, samtidigt som vi har kommit till rätta med den ekonomiska kris som den borgerliga regeringen skapade, vilket också bör ingå i bilden. Beträffande ställningstagandena i betänkandet finner jag att vi i utskottet i stort sett är eniga om dessa. Det finns avvikelser på några punkter. I reservation 2 behandlas frågan om arvode till egna företagare som är ledamöter i socialförsäkringsnämnd. Denna fråga får ses i ett större sammanhang. Vi hänvisar till ett förslag från civildepartementet, i vilket också frågan om ersättning skall tas med. Reservationerna 3 och 4 berör i mycket hög grad rehabiliteringsutredningens betänkande — i vart fall reservation nr 3 där moderaterna kommer in på samordningen. Det står fullt klart att man måste finna ett system där någon myndighet tar det totala ansvaret för rehabiliteringsarbetet. Den framlagda utredningen heter också Tidig och samordnad rehabilitering, vilket visar att samordningen är av stor betydelse i sammanhanget. I reservation 4 föreslår centerpartiet att det skall vara fritt fram för kassorna att anställa den personal som man behöver. Detta skall då belasta sjukförsäkringen. Förslaget förefaller oerhört generöst, men jag tror inte att det är till fördel för kassorna. Det är nog bra med en central fördelning och en styrning av resurserna dit där de bäst behövs. Centerns förslag skulle dessutom innebära att riksdagen fråntas alla möjligheter till insyn i anslagsgivningen. Jag ställer mig mycket tveksam till förslaget som helhet. I betänkandet tar utskottet också upp ansvarsfördelningen mellan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Det har förts en ständig diskussion mellan verket och representanter för kassorna. Det är naturligtvis viktigt att uppnå en rationell och rak administration direkt till de försäkrade. Vi kan konstatera att det under flera år har pågått ett omfattande förändringsarbete inom försäkringsadministrationen där målet är att föra ut beslutsbefogenheter till kassorna. På det sättet skall också kassornas styrelser ta ett ansvar för socialförsäkringssystemets tillämpning och för de administrativa ledningsfunktionerna inom kassan. Det som anförs i propositionen och som utskottet också stryker under är viktigt, nämligen att dessa strävanden mot en fortsatt decentralisering måste fortgå med oförminskad styrka.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
Herr talman! Jag avser att för Börje Nilsson referera från ett pressmeddelande utsänt av försäkringskassan i Stockholms län, där det står: Produktivitetsökning trots minskade resurser och föråldrat datasystem, men smärtgränsen är nådd. Ge oss mera resurser eller förenkla regelsystemet. På fem år har arbetsmängden ökat med 14 96. Under den tiden har personalresurserna minskat med 11 96. Det är en stark produktivitetsökning, men till priset av en sänkt kvalitet, och det är något som vi inte kan acceptera. Vad som händer är ju nu att den service som allmänheten skall ha blir försenad. Det gäller inte bara på arbetsskadeområdet, utan också den vanliga sjukersättningen, som man tidigare oftast har fått i rimlig tid men som man numera kan få vänta rätt länge på. Man har dragit ner på öppethållandetiderna, och servicen har härigenom försämrats; det är alldeles omöjligt att nå fram till försäkringskassan på telefontid osv. Detta gör att det skapas en otrygghet i det system som man nu ställer till svenskens förfogande. Det finns möjligheter att förändra dessa förhållanden och ett förslag i den riktningen är det som vi från centerpartiet försvarar, nämligen att man om man lyckas med insatserna, också skall få del av de vinster som tillförs systemet. Jag tycker att det finns anledning att studera möjligheterna att göra en sådan förändring. Något måste göras. Vi kan inte acceptera att det fortgår på det här viset. Vi har bevis för att det har skett en klar personalminskning — det är alltså inte något som vi hittar på. Vi är alla inom socialförsäkringsutskottet medvetna om att de förändringar som vi har beslutat medför merarbete för försäkringskassans personal. Visst är det bra med en styrning, men det bör också kunna finnas en frihet i den styrningen som gör det möjligt för de lokala kassorna att själva bestämma över en del av penningmängden. En fördelaktig åtgärd hade varit införande av treåriga budgetar, så att man hade vetat vad som kommer i framtiden. Också satsningen på ADB-systemet släpar efter. Det hade varit en fördel om kassan hade fått de pengar som den har begärt för detta ändamål. På en punkt är vi överens med regeringspartiet, nämligen om decentraliseringen av lokalkontorsnätet och dess uppgifter. Det ställningstagandet, som utskottet gör i sitt betänkande, är viktigt, liksom också att det verkligen får genomslag.
Herr talman! Börje Nilsson och utskottsmajoriteten menar att anslagstilldelningen till försäkringskassorna är tillfyllest. Med ”tillfyllest” menas såvitt jag förstår att anslagstilldelningen är fullt tillräcklig för att man skall kunna fullgöra sina åligganden. Jag måste fråga Börje Nilsson och utskottsmajoriteten: Kan ni anse det vara tillfyllest att vi snart har en balans på 90 000 ärenden i arbetsskadeförsäkringen, ärenden som får ligga år efter år utan att man hinner behandla dem, samtidigt som man vet att dessa långa väntetider medför ökade samhällskostnader? Kostnaderna belastar givetvis andra konton, men för samhället totalt blir det ökade kostnader. Kan det vara tillfyllest? Börje Nilsson vet lika väl som jag hur situationen är på försäkringskassorna, hur stressad personalen är och hur sjukskrivningarna bland personalen på försäkringskassorna och har ökat under senare år. Personalen säger själv att den inte är nöjd med sitt arbete. Den tycker inte att den hinner ge kunderna en tillräcklig service. Det är oerhört viktigt att personalen på försäkringskassorna får den tiden till förfogande, för vårt socialförsäkringssystem är minsann inte så enkelt. Reglerna är ganska krångliga och besvärliga, och därför måste personalen ha tillräckligt med tid för att kunna förklara för de försäkrade varför de får just den ersättning som de får. Personalen måste också vara i så god form att den orkar förklara det här på ett vänligt sätt. Jag har full förståelse för att personalen i dag inte alltid orkar med det, men det är givetvis inte bra. Försäkringskassornas personal och deras serviceanda har ju en avgörande betydelse för vårt socialförsäkringssystems funktion. Personalen säger också att den i dag inte tillräckligt hinner kontrollera utbetalningarna. De kontroller som man har gjort här och där i landet — de har framför allt inriktats på de kommunala bostadstilläggen — har visat att man har betalat ut för mycket pengar, varigenom samhället har förlorat stora belopp. I andra fall — i individuella ärenden — har man kanske betalat ut för litet pengar, och då förlorar individen, vilket är lika illa. Socialförsäkringssystemet skall följa vissa bestämda regler, men det kan personalen i dag alltså inte garantera att det gör. Jag menar att vi under sådana förhållanden håller på att urholka vårt socialförsäkringssystem.
Herr talman! Börje Nilsson säger att vi i utskottet är ganska överens om det förevarande anslaget. Det är lindrigt uttryckt en sanning med modifikation. Vi ansluter oss på moderat håll så till vida att vi anser att personalen i fråga behövs i nuläget. Jag kan för närvarande hålla med Marg6ö Ingvardsson om att personalläget som det är i dag är ganska förtvivlat. I övrigt är frågan om vi skall ha kvar samma försäkringar som vi har i dag. Den radikala åtgärden i det sammanhanget skulle vara att vi ändrade på en del av försäkringarna, t.ex. att vi ser över timsjukersättningen och förändrar arbetsskadeförsäkringen, som vi ju skall behandla senare, på ett sådant sätt att personalen får meningsfulla och rimliga uppgifter. Det har den inte i dag. Beträffande timsjukpenningen är det för närvarande så illa att felaktiga utbetalningar görs i nio av tio ärenden. Man har inte möjlighet till kontroll. Kontrollen har över huvud taget legat nere i åratal, även om det nu har uttalats att något måste ske på den punkten. Min viktigaste fråga till Börje Nilsson är i det sammanhanget: Ämnar ni socialdemokrater nu, när ni ser hur illa det är ställt i dag, verkligen göra något radikalt åt själva försäkringarna, så att personalen får möjlighet att göra de kontroller, vidta de rehabiliteringsåtgärder osv. som är meningsfulla och som också av de försäkrade upplevs som viktiga?
Herr talman! Till Gullan Lindblad vill jag säga att moderaterna går en helt annan väg. De lägger ju — som t.ex. när vi diskuterade sjukförsäkringen för fjorton dagar sedan — fram förslag till direkta försämringar av försäkringen som sådan. Det accepterar vi naturligtvis inte. Det är i sådana sammanhang som moderaterna ser möjligheterna till besparingar, men sådana förslag har vi tidigare avvisat. Det är vidare självfallet oerhört viktigt att vi har en effektiv och snabb administration av socialförsäkringen. Jag vågar påstå att vi har en hygglig nivå på servicen till allmänheten och att försäkringskassorna sköter sina uppgifter på ett mycket skickligt sätt. Visst finns det problem på grund av att försäkringen har byggts ut mycket kraftigt under senare år genom timsjukpenningen. Arbetsskadeförsäkringen har vuxit — fler anmälningar kommer in —- och det skapar problem. Denna utveckling måste man ta på allvar, och man måste ge försäkringskassorna de resurser som behövs för att de skall kunna sköta sina uppgifter på ett bra sätt och snabbt utbetala ersättningar. Men jag menar att man inte helt skall fixera sig vid anslagsbeloppet. Jag vill påpeka att alla partier står bakom yrkandet om 2,8 miljarder kronor till försäkringskassorna, bortsett från vpk, som i en reservation föreslår något mer. Man kan inte enbart se till anslagsbeloppet och till personalstyrkan. Det krävs också andra åtgärder för åstadkommandet av en snabbare handling. Jag noterar att vi har fått en praxisändring beträffande arbetsskador innebärande att det i dag är avsevärt enklare att bedöma skadefallen. Det är en faktor som är av viss betydelse. Det gäller också att åstadkomma administrativa förenklingar inom socialförsäkringssystemet i sin helhet. Även ADB-frågan kommer in i bilden, och det är oerhört viktigt att skynda på behandlingen av den frågan. Sammantaget är alltså min bedömning att vi måste försöka åstadkomma en förbättring av läget. Jag tycker att det är fel att fixera detta vid anslaget och personalstyrkan. Det krävs också andra åtgärder för att vi skall få en rationell administration. Karin Israelsson ger här ett kritiskt intryck. Centerpartiet står ju bakom anslagsbeloppet på 2,8 miljarder. Det förslag som centern har i reservation 4 bedömer jag inte som realistiskt. Det är dåligt underbyggt, vågar jag påstå, Karin Israelsson. Ni står ensamma om det förslaget. Varken moderaterna, folkpartiet eller något annat parti har hakat på det.

Herr talman! Vi socialdemokrater accepterar inte en försämring av försäkringarna, säger Börje Nilsson mycket trosvisst. Har inte Börje Nilsson läst finansplanen och budgetpropositionen till årets riksdag, där den egna regeringen ser med stor oro på socialförsäkringarnas explosionsartade kostnadsökningar? Detta hade vi uppe i debatten om sjukförsäkringen nyligen. Därför borde Börje Nilsson ha haft tid att titta i finansplanen och se att jag har rätt. Där säger bl.a. finansministern att vi måste göra något åt detta. Jag vill också fråga om Börje Nilsson möjligen inte hörde socialministern i TV den 8 april — detta har jag noterat — när han utlovade att det före årets slut skall komma ett förslag till förändring av försäkringarna som gör att man kommer till rätta med denna explosion. En förändring behöver inte nödvändigtvis vara en försämring. Den kan också innebära att människor får rätt ersättning. I dag får över hälften för mycket pengar när det gäller timsjukpenningen, och upp till 30—35 90 får för litet. Bara en sådan sak borde vara en åtgärd som vi allihop kunde vara överens om. Uppenbarligen säger regeringen en sak och socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet en annan. Vi får väl se vem som avgår med segern.
Herr talman! En fråga till Börje Nilsson: Vad tänker regeringen och regeringspartiet göra för att förbättra situationen, som ni också inser är kritisk? Något förslag borde väl i alla fall ha kunnat tänkas fram under denna period. Det vore intressant att höra på vilken väg den diskussionen är. Personalen är skicklig och står ut med det mesta. Det är alldeles riktigt. Jag tror dock att smärtgränsen är nådd. Storstadsområdena är, liksom många andra områden, överhettade, och det är lätt för försäkringskassans skickliga personal att få andra arbetsuppgifter som värdesätts på ett annat sätt. Det är en eftersökt personalgrupp. Jag tror att det är viktigt att man ser om sitt hus innan personalen försvinner över till andra arbetsuppgifter, vilket gör att försäkringskassans situation försämras ännu mer. Detta är i mycket ett storstadsproblem, detta med försäkringskassans situation. Vad man kräver här är resurser för att klara av de problem man har. Sedan är vi också väl medvetna om att det måste ske förändringar i själva systemen. Vi var emot timsjukpenningreformens utseende. Vi insåg att den var byråkratisk och skulle kräva stora personalresurser. Vi har förslag till hur man skulle kunna ändra den med ett arbetsgivarinträde. Då sanerar man bort mycket. Vi har förslag när det gäller arbetsskadeförsäkringen också, som inte socialdemokraterna tar på allvar osv. I stället för att man förenklar, kommer beslut på beslut som är krångliga. Det senaste beslutet om att ta bort friåret i sjukvården ger rätt många arbetstillfällen i försäkringskassan, vill jag påstå. Det förenklar verkligen inte systemet och förbättrar det heller inte för den enskilde. Det försämrar i stället för många pensionärer, att man numera skall betala för sin sjukhusvård. Någon logik finns det inte i handlandet när det gäller att lägga nya arbetsuppgifter på försäkringskassan. Vi står ensamma bakom reservation 4. Det är alldeles riktigt. Men tanken är vi nog inte ensamma om. Den lär skall finnas med i rehabiliteringsutredningen. Där fanns också representanter från många andra partier. Jag tycker att denna tankegång är alldeles riktig. Den kommer också fram i synpunkter från regeringskansliet, där man trycker mer och mer på vikten av att man ser på den totala bilden och inte bara på en enskild budgetpost. Det är först när man försöker få en totalbild som förändringar kan komma till stånd.
Herr talman! Först vill jag säga att jag givetvis tycker att det är trevligt att här i kammaren få stöd både från moderaterna och kanske framför allt från centern när det gäller kassornas arbetssituation och för att det kanske behövs mera resurser. Men det hade varit bättre om ni hade haft den uppfattningen även när vi behandlade ärendet i utskottet. Då hade kanske inte vpk stått ensamt bakom en reservation om ökat stöd till försäkringskassorna. Hur ogärna än Börje Nilsson vill tala om pengar och ökade anslag, är det nog tyvärr den enda möjligheten att komma ur den situation försäkringskassorna har i dag. Visst skall vi förenkla handläggningen av ärendena där det är möjligt, Börje Nilsson. Men försäkringskassorna och riksförsäkringsverket säger själva att med de förenklingar som man har gjort nu går det nog inte att komma längre på den vägen, utan man måste ha mera personal till handläggningen. Det är klart att man kan vara riktigt radikal, som Gullan Lindblad och hennes parti, och säga att vissa av dessa försäkringar skulle vi ta bort helt. Det vill ni ju göra med arbetsskadeförsäkringen och i stället lägga ut den på det privata. Det är ett mycket effektivt sätt att få bort köerna helt och hållet. Men om man inte skall ta till så radikala metoder att man slopar försäkringen helt och hållet, finns det just nu ingen annan utväg än att se till att det finns så mycket personal att man kan klara av ärendena. Det är en mycket kortsiktig politik att förvägra kassorna de 90 miljoner som riksförsäkringsverket nu begär, eftersom man vet att långa handläggningstider medför ökade utgifter på andra konton. Jag vill också om förenklingen av socialförsäkringssystemet säga att jag ibland tycker att vi ställer oerhört stora krav på vårt socialförsäkringssystem. Det skall vara både lättöverskådligt, med enkla regler, och rättvist. Jag tror att det är en motsättning däremellan. Skall man ha ett rättvist system, blir det automatiskt krångliga regler, för att det skall täcka många situationer. Har man ett schabloniserat, enkelt system, blir det också orättvist. I dag finns det alltså ingen annan möjlighet än att ge försäkringskassorna det de behöver, så att de kan arbeta av balanserna och vi kommer ned i rimliga väntetider när det gäller både arbetsskadeförsäkringen och sjukersättningen.